Herr talman! Motionerna nr 633 och nr 654 i denna kammare upptar vårt lands förhållande till Portugals kolonialpolitik i dess afrikanska besittningar. Hela vår tids historia handlar och kommer än mer att handla om västerländsk kolonialism och imperialism i motsättning till den tredje världens självständighetssträvanden. Det är ett invecklat spel, dolt av många dimridåer. Men till det uppbyggliga i vår tid hör det faktum att sanningen ändå förr eller senare tränger sig fram genom alla sådana ridåer. Vi har upplevt hur detta de senaste åren skett när det t.ex. gällt Vietnamfrågan, som från början var ett dimhöljt problem. När det nu gäller portugisiska Angöla, Mocambique och Guinea faller fakta än mer i ögonen. Sanningen. borde vara överväldigande klar: vi har här att göra med ett den vite mannens terroroch diktaturvälde av det mest hänsynslösa slag. En överväldigande mängd vittnesbörd talar härom. Samtidigt vittnas om hur motståndsrörelsen alltmera växer. Därom kunde bl.a. representanter för denna motståndsrörelse berätta, vilka nyligen gästade vårt land på inbjudan av det socialdemokratiska partiet.

Med tanke på det i flera rapporter, bl.a. till FN, väl dokumenterade uppbyggnadsarbetet av en civil administration, som pågår i de av motståndsrörelsen kontrollerade områdena, bör den ha alla förutsättningar att fungera som en oberoende regering i ett framtida självständigt Norra Guinea. Enligt vår uppfattning borde vårt land understödja denna befrielserörelse genom att efter konsultation med dess generalsekreterare Amilcar Cabral bistå PAIGC i dess civila uppbyggnadsarbete, såsom hemställts i motionen nr 633. I april 1961 skapades under en konferens i Casablanca De portugisiska koloniernas nationella organisationers sammanslutning, förkortat CONCP. Denna organisation erkänns av de självständiga afrikanska staterna och grupperar inom sig befrielserörelser från de portugisiska kolonierna, som vid regel bundna konferenser strävar mot samordning av befrielserörelsen. Som vi framhåller i motionen nr 633 borde regeringen enligt vår uppfattning träda i kontakt med CONCP för att via denna organisation bistå befrielserörelsen i de portugisiska kolonierna. Utskottet har dock utan någon som helst motivering avvisat denna möjlighet. Däremot har man som alltid många ord till ursäkter och försök till förklaringar av vårt halvhjärtade och inkonsekventa agerande inför FN och EFTA då det gällt den portugisiska politiken. I motionen nr 633 föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om effektiva påtryckningar och åtgärder mot Portugal inom FN, EFTA och andra internationella organisationer. Den tvehågsenhet och halvhjärtenhet som vårt land visat i denna fråga har just i dagarna givit ett betecknande resultat och utnyttjats av mycket cyniska krafter. Jag syftar på ett svenskt företags engagemang i det s.k. Cabora Bassa-projektet i Mocambique. Företagets anställda blir med en sorts utpressningstaktik ställda inför en svår samvetsoch lojalitetskonflikt i valet mellan att vara med och bistå de portugisiska förtryckarna eller att mista sina jobb. I detta dilemma efterlyser de stöd genom klara besked från sina representanter i regering, FN och EFTA. I detta sammanhang är det mycket beklagligt och förvånande att vår motion nr 23 i denna kammare inte kommer att behandlas förrän i höst. Den tar upp frågan om skärpta regler för svenska företags utlandsinvesteringar; den hade varit mycket aktuell i detta sammanhang. Herr talman! Inte minst på grund av den situation som skildrats beträffande ASEA anser vi kraven i motionerna mycket motiverade. Jag ber att få yrka bifall till motionerna 1: 507 och II: 633 samt I: 524 och II: 654.

Herr talman! Herr Hectors beskrivning av det förtryck och den grymhet, som Portugal utövar i sina kolonier, är sann och den upprör oss alla. Vi önskar alla framgång åt frihetsrörelserna där nere. Men tyvärr är politiken en det möjligas honst.

Allt detta är välkänt för kammarens ledamöter genom regeringsförklaringar och kammardebatter. Vi vet också att denna uppfattning av svenska representanter upprepade gånger har framhållits i FN, som är rätt forum för behandling av denna fråga.

»Det var väsentligt», heter det vidare i utlåtandet, »att resolutionen, för att bli effektiv, stöddes av en stor och representativ majoritet av medlemsstaterna som uttryck för en bred världsopinion.» Även i år begärs det i motioner här i riksdagen att Sverige skall utöva påtryckningar på Portugal i EFTA. Men EFTA är ingen politisk organisation. Det är helt enkelt en handelsorganisation, vars stadgar reglerar handeln medlemsstaterna emellan. Stadgarnas paragrafer ger inte utrymme för något politiskt agerande. Vad menar motionärerna att Sverige skall göra i EFTA? Handeln flyter enligt antagna regler, regler som vi allesammans i full enighet på sin tid var med om att antaga. Att med politisk motivering försöka utesluta Portugal ur EFTA är inte möjligt; stadgarna medger inte det. Om Sverige inte vill idka handel med Portugal enligt EFTA:s regler, är den enda utvägen den, att Sverige begär sitt utträde ur EFTA. Men det har inte motionärerna och inte heller någon annan begärt. Jag undrar vem i denna kammare som skulle önska att Sverige droge sig ur EFTA-samarbetet. Om en medlemsstat i EFTA vill vidta åtgärder mot en annan, skall det ske i FN, och vad FN i ett sådant fall kan besluta, kommer Sverige helt att rätta sig efter. I det andra motionsparet, som behandlas i det föreliggande utskottsutlåtandet, hemställs att riksdagen i skrivelse till regeringen måtte hemställa om förslag om stöd för det civila återuppbyggnadsarbetet i kolonierna. Utskottet redovisar en del sådana åtgärder, och jag förutsätter att alla har tagit del härav. Vi har under det gångna budgetåret satsat omkring 600 000 kronor bilateralt — det beloppet kunde gott vara större — för utbildning av afrikaner i de portugisiska besittningarna. Även på detta område har Sverige varit med om att ta initiativ i FN.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

Herr talman! Det är riktigt som nu sades att vi i FN har varit med på en i skarpa ordalag formulerad resolution som fördömde den portugisiska kolonialpolitiken och som på ett konstruk tivt sätt stödde kolonialområdenas frihetssträvanden. Ja, dessa stora ord som vi använder låter ju mycket bra. Men när det kommer till kritan visar det sig att vi — som hände i detta fall lägger ned vår röst och smiter undan. Det är naturligtvis mycket svårt — det är jag medveten om — att agera mot Portugal inom EFTA. Men att det är möjligt att göra något framgår ju av utskottets skrivning: »Däremot finns i konventionen en uttrycklig hänvisning till förpliktelser enligt andra internationella åtaganden. Enligt dessa bestämmelser har en medlemsstat rätt att vidta åtgärder till fullgörande av förpliktelser enligt FN:s stadga i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet.» Det hör också till historien att några utskottsledamöter i ett särskilt yttrande velat understryka vad som sägs i motionerna. Det är en mycket vacker gest att vi ger några hundratusen kronor hit och dit, men när det gäller dessa absolut världshistoriska avgöranden och dessa för vårt eget land i framtiden livsavgörande frågor, så räcker det inte med små gester utan det skall större solidaritet till. I kampen mellan förtryckare och förtryckta måste vi veta vår ställning.

Herr talman! Sverige lade ned sin röst och smet undan, sade herr Hector. Det händer ibland att Sverige lägger ned sin röst i FN, ofta beroende på att de förslag som framställts — och som i och för sig kan vara riktiga och rättvisa — inte får ett sådant stöd att man kan förvänta någon praktisk handling som resultat. Varje gång man antar ett förslag som sedan inte kan bli verklighet tär detta på FN:s prestige, och det är inte bra. I det fall jag förmodar att herr Hector syftade på gällde resolu tionsförslaget inte en fredsbevarande operation, utan det gällde sanktioner mot en stat, och det var ett förslag av den art, som jag nyss talade om. Herr Hector ansåg att det inte hjälper de förtryckta folken ur förtrycket om vi ger dem några hundra tusen eller några miljoner kronor ytterligare. Ja, det anser jag också. Men i praktiken, vad kan vi göra? Skall vi skicka kanoner? Nej, endast genom FN kan vi göra en insats. I det särskilda yttrandet som herr Hector åberopar säger de ledamöter, som undertecknat det, att de vet att det inte finns någon formell möjlighet att ta upp denna fråga i EFTA men att vi väl kan försöka göra det ändå. Jag tycker inte att en sådan argumentation är värd att åberopa.
Herr talman! Med anledning av vad herr Hector sade beträffande vår nedlagda röst i FN vill jag framhålla att Sverige på hösten förra året skärpte sin hållning gentemot Portugal. Man vädjade också till de afroasiatiska staterna att vara med om en konstruktivt utarbetad resolution som Sverige skulle kunna stödja. Det gick inte denna gång, men jag har förhoppningar om att det skall bli möjligt att utöva ytterligare påtryckningar på Portugal. Herr talman! I det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande återfinns namnen på folkpartiets två förstakammarledamöter i utskottet. Såväl herr Ohlin som jag deltog i debatten inom utskottet, men av »utskottstekniska» skäl blev vi inte antecknade som närvarande. Jag vill nu bara tala om att vi ansluter oss till detta särskilda yttrande.
Herr talman! Det är med anledning av herr Gustafsons i Göteborg anföran de som jag begärt ordet för att få ställa en fråga till honom. Det särskilda yttrande som är fogat till utskottets utlåtande är, såsom alla ärade ledamöter kan se, något av det tunnaste och det mest urvattnade som vi över huvud taget kan hitta. Man instämmer i utskottets konklusioner, men ändå har man förmodligen ett behov av att tillfredsställa någon smakriktning inom det egna partiet, och därför säger man, att man trots allt tycker att dei skulle vara möjligt att inom EFTA:s krets pröva den portugisiska frågan. Jag tycker att kammaren borde kunna få ett klarare besked ifrån folkparliet om vad man menar med detta. Om vi är överens om det som står i utskottsutlåtandet, nämligen att det är andra vägar man har att gå när man skall fördöma och angripa den i och för sig vidriga portugisiska kolonialpolitiken, så frågar jag: Vilka åtgärder är det då folkpartiet anser att vi skall vidta inom ramen för EFTA-konventionen? Det kanske inte skadar att erinra kammaren om att när Sverige år 1960 anslöt sig till EFTA-konventionen visste alla ledamöter i kammaren att Portugal var en diktatur. Alla kände till att Portugal bedrev en kolonialpolitik som vi från våra utgångspunkter icke kunde acceptera. Det enda parti som i kammaren då protesterade mot Portugal var det kommunistiska partiet. Ifrån folkpartiets sida sade man inte ett ord om detta. Det var en enda folkpartist som nämnde Portugal i kammarens debatt, nämligen den nu avgångne ledamoten herr Johansson i Öckerö, som tyckte att portugiserna borde köpa litet mera fisk av oss. Den ende folkpartist som då hade något att säga om Portugal var alltså en som tyckte att vi skulle handla mer med Portugal än vi dittills hade gjort och än vad som förutsattes i konventionen. Vi har — och jag är gärna med om att beklaga detta — tagit in Portugal i EFTA. Det finns inga formella möjligheter att där göra någonting åt den portugisiska — kolonialpolitiken. Om folkpartisterna har hittat någon metod att lösa detta problem inom EFTA:s ram tror jag, herr talman, att det vore värdefullt om riksdagens andra kammare fick reda på vilken metod det rör sig om.
Herr talman! Det beklagliga vad beträffar Portugal och dess kolonialkrig i Afrika är ju att det har skärpts oerhört sedan 1960, när EFTA-konventionen kom till. Vi har från vårt håll sagt att man bör i första hand inom FN verkligen utöva påtryckningar mot Portugal, och som jag framhöll förut har vi skärpt vår hållning. 1966 framlades det en resolution i FN, varvid vi inom utskottet lade ner våra röster på tre punkter och röstade mot resolutionen på den fjärde punkten. Vi höll över huvud taget inte något anförande eller hörde av oss alls. I år gjordes i FN dels ett bestämt uttalande där man fördömde Portugals kolonialpolitik och dess kolonialkrig i Afrika, dels riktade en vädjan till övriga länder att tillsammans åstadkomma en konstruktiv resolution som skulle kunna föra denna fråga ett steg vidare mot sin lösning. Detta bör Sverige göra i första hand. Vi har alltid sagt, att i första hand bör man söka utvägar till frågans lösning inom FN men, och här kommer tillägget: Om det inte går att lösa frågan inom FN, bör vi ta upp den och utöva påtryckningar inom EFTA:s ram. Av herr Alemyr och från utskottets sida får vi visserligen höra att det inte går. Om den saken har emellertid experterna olika uppfattningar. Det har i tidigare debatter åberopats uttalanden från folkrättslig expertis, enligt vilka ingenting skulle hindra oss att göra det. Vi bör med de möjligheter som står oss till buds utöva påtryckningar på Portugals representanter. Först förklarar man från regeringens sida att det inte finns några sådana möjligheter. Strax därefter berättar emellertid handelsministern att han hade haft ett långt samtal med den portugisiske representanten vid ett ministermöte. Det var i alla fall en liten början, men det bör finnas möjligheter att öka dessa påtryckningar. Ty en sak är vi ändå överens om, herr Alemyr: att Portugal för ett vidrigt krig i Afrika, och att vi inte bör avstå från några möjligheter att utöva påtryckningar.
Herr talman! Vi är naturligtvis överens om det sista som herr Gustafson i Göteborg sade, men jag vill upprepa min fråga: Vilka direkta åtgärder vill folkpartiet att vi skall vidta inom EFTA:s ram? Är det endast lunchsamtal eller liknande med portugisiska representanter som herr Gustafson vill sträcka sig till eller är det någonting annat? Herr Gustafson sade att experterna har delade meningar om huruvida man kan ta upp dessa frågor inom EFTA.

Herr talman! Det intressanta är ju att herr Alemyr närmast tycks leta efter skäl att icke utöva påtryckningar på Portugal. Jag trodde att vi hade ett gemensamt intresse av att verkligen utöva sådana påtryckningar. Det bör i första hand ske inom FN:s ram, där vi skärpte vår hållning förra hösten och där vi måste skärpa den ytterligare. Går inte detta bör vi på olika sätt utöva påtryckningar inom EFTA:s ram. Från svensk sida har vi exempelvis begärt en genomlysning — här har vi också de fackliga organisationernas stöd — av de olika villkoren på arbetsmarknaden m.m. när det gäller EFTA:s medlemmar. Hittills har man inte gått med på någonting sådant, men man kan kanske göra det. Nog finns det möjligheter att utöva påtryckningar, om det skulle visa sig att FN:s väg inte är framkomlig. Herr Alemyr och jag borde gemensamt försöka göra någonting åt den här saken inom EFTA:s ram.
Herr talman! Jag hoppas att de ärade ledamöterna har klart för sig att jag inte är ute efter att finna skäl för att slippa utöva påtryckningar mot Portugal med anledning av dess kolonialpolitik. Vi är överens om att den portugisiska kolonialpolitiken är vidrig och att vi skall använda alla möjligheter att försöka påverka den. Utskottet skriver om EFTA — och folkpartiets representanter har inte haft någonting att invända häremot — att man inte kan använda organisationen för påtryckningar av den typ det här rör sig om. Det är nämligen, mina damer och herrar, fråga om påtryckningar i syfte att ändra den portugisiska kolonialpolitiken. Det som herr Gustafson i Göteborg talar om gäller en utredning om arbetsförhållanden o. s. Vv. i Portugal, och det är en helt annan sak.

Herr talman! I det särskilda yttrandet har vi framhållit, att vi inte närmare ingår på de formella förutsättningarna i detta hänseende. Vi anser att det kan finnas sådana, och jag inbjuder fortfarande herr Alemyr att till sammans med mig försöka pröva alla vägar för att undanröja det portugisiska förtrycket.

Herr talman! Behandlingen av den här frågan har, enligt min mening, gett ett par mönsterexempel på den fördömelse vi så lätt råkar in i. För det första har vi lätt att använda mycket stora ord och deklarationer, medan vi i handling viker undan. För det andra — och här har det alldeles nyss givits ett mönsterexempel på detta — för man i varje fråga in oförmärkt, medvetet eller omedvetet, partipolitiska och partitaktiska intressen som i grunden förstör behandlingen av en så genomgripande och viktig mänsklig fråga som det nu gäller, nämligen stöd åt de förtryckta gentemot förtryckarna. Jag ber att ännu en gång få yrka bifall till motionsparet.
Herr talman! Jag frågade herr Hector vilka praktiska åtgärder han kan föreslå. Vilken paragraf i EFTA-reglementet vill herr Hector att vi ska tillämpa? Där finns ju inte några andra än sådana som reglerar handeln; vilka konkreta åtgärder vill herr Hector då föreslå? Herr Hector bara fördömer att andra människor använder starka ord och uttalar sin avsky, men att sedan ingenting blir gjort i praktiken. Tala nu om för oss, herr Hector, vilken väg Ni har hittat för att få ett slut på Portugals förtryck i sina kolonier!

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs efterlyste konkreta åtgärder, men om hon läser vår motion så framgår det tydligt av den vad vi föreslår, nämligen »att riksdagen i skrivelse till regeringen hemställer om effektiva påtryckningar och åtgärder mot Portugal inom FN, EFTA och andra internationella organisationer — — —>». Vi kan ju börja med det.
Herr talman! Av detta senaste anförande framgår med all önskvärd tydlighet att inte heller de som skrivit den kommunistiska motionen har läst EFTA-konventionen.

Herr talman! Samtidigt som utbildningsministern lagt fram förslaget om femdagarsvecka i skolan har han föreslagit att skolarbetsåret skall omfatta 40 veckor i stället för som nu 39 veckor. Han har grundat sitt förslag på uppfattningen hos majoriteten i den utredning om skolans arbetstider som verkställts och i vilken tre ledamöter av de fem har förordat 40-veckors arbetsår. De två övriga ledamöterna plus fyra av utredningens experter har stannat för 39 veckor. När förslaget var ute på remiss rönte just frågan om det antal arbetsveckor som skolans läsår skulle omfatta ett mycket stort intresse från remissinstansernas sida. I propositionen säges att sympatierna för de båda alternativen är jämnt fördelade. Man redovisar att bl.a. skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet, yrkesutbildningsberedningen, Svenska stadsförbundet och Svenska landstingsförbundet har uttalat sig för 40 veckor. Detta är riktigt. även om en del yttranden inte är alldeles kristallklara i sitt förord för 40 veckors skolår kan man dock utläsa mer eller mindre starka sympatier för det. Men de stora och så många människor representerande organisationerna på arbetsmarknaden — LO, TCO, SACO och SR — har med skärpa förordat 39 veckor. Detsamma har Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund, Sveriges hantverksoch industriorganisation och Målsmännens riksförbund gjort. Detta säger ganska mycket, eftersom dessa organisationer representerar praktiskt taget hela svenska folket. De vill alltså ha ett läsår på 39 veckor. Man har då anledning att fråga sig varför dessa organisationer engagerat sig så hårt för detta krav. Jag kan tillägga, herr talman, att samma ställningstagande har gjorts av två statliga utredningar, nämligen 1963 års arbetstidsutredning och semesterspridningskommittén. De har motiverat sin ståndpunkt med att det av familjesociala och arbetsmarknadspolitiska skäl måste uppkomma praktiska olägenheter om man har ett läsår på 40 veckor i skolan. Semesterspridningen som för många av oss, som sysslar med framför allt serviceyrkenas problem på landstingssidan, är en mycket stor angelägenhet, kommer att försvåras, om skolarbetsåret utsträcks ytterligare en vecka. Detta kan sägas vara en obetydlig detalj, men det är dock en realitet. Slutligen har såsom skäl mot ett läsår om 40 veckor anförts, att man med hänsyn till industrins semestrar under sommaren härigenom minskar det knappa utrymme som står till förfogande för de tekniska gymnasiernas elever att skaffa sig den praktiska tjänstgöring som är obligatorisk för dem. Det förhållandet att så många stora organisationer, som representerar den överväldigande delen av det svenska folket, har anfört så starka skäl för ett läsår om 39 veckor talar för bifall till reservationen 1. Jag ber därför att få yrka bifall till denna.
Herr talman! Med hänsyn till att tiden för middagsrasten snabbt närmar sig skall jag inskränka mig till att peka på alla de faktorer, som man måste ta hänsyn till när läsårets längd skall bestämmas.

Jag vill starkt understryka vad de båda experterna i skolarbetstidsutredningen Andersson och Myrdal an för i sina särskilda yttranden angående läsårets längd. De menar, att det framför allt är de arbetsmarknadsmässiga och samhällsekonomiska skälen, som starkt talar för ett bibehållande av det nuvarande läsåret om 39 veckor. Enligt min uppfattning har man att ta största möjliga hänsyn till föräldrarnas semester, till semesterspridningen, till elevernas praktiktjänstgöring, till värnpliktstjänstgöringen och andra sådana frågor. Jag vill sluta med att säga, att vad gäller skolans krav på rimlig tid för sin undervisning och vad gäller elevernas och lärarnas arbetsbörda, så torde 40-veckorsoch 39-veckorsalternativen i stort vara likvärdiga.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
Herr talman! Glädjande enighet råder om att tiden nu har kommit för att införa femdagarsvecka i skolan. Det som diskuteras är väl närmast skolårets längd — om det skall vara 39 veckor eller 40 veckor. Vi har — och utskottsmajoriteten stöder oss därvidlag — stannat för 40 veckor. Två synpunkter har härvid varit vägledande. Först och främst har vi inte velat minska antalet lovoch friluftsdagar. Vi har utgått från uttalanden av expertis som sagt att ifrågavarande antal veckor ur både pedagogiska och medicinska synpunkter måste betraktas som ett absolut minimum. Med det pressade dagsschema som eleverna har vid en femdagarsvecka i skolan måste de få dessa dagar — friluftsdagarna men också lovdagarna — som andningspauser i den ordinarie arbetsrutinen. Jag vill i detta sammanhang nämna att Svenska skolläkarföreningen i sitt remissyttrande ifrågasatt, om det inte vore lämpligt att förlänga läsåret med ytterligare en vecka för att möjliggöra ett veckolångt lov under höstterminen. Skolhälsovårdsexpertisen — som i sådana här stycken naturligtvis måste tillmätas stor betydelse — har alltså närmast ansett att 40 veckor är ett minimum och har egentligen velat ha 41 veckor. För det andra ser vi fram mot en integration av det gymnasiala skolväsendet — mellanskolan eller vad vi vill kalla den — och för att den integrationen skall bli möjlig är det viktigt att alla skolformer har samma längd på läsåret. Det har ju också starkt upplevts som ett rättvisekrav från yrkesskoleoch facklärarnas sida och från yrkesskoleelevernas sida att de skall ha ett i stort sett lika långt läsår som det som gäller för gymnasier och fackskolor. För närvarande har de 42 veckors läsår, medan de andra har 39 veckors läsår. Här fick vi en möjlighet att införa det gemensamma läsåret — 40 veckor för alla. Det hade varit ytterligt svårt att genomföra en motsvarande operation ned till 39 veckor för yrkesskolan. — Vi skapar alltså förutsättningar för en integration av det gymnasiala skolstadiet. Jag vill i detta sammanhang påpeka att den synpunkten framförts i debatten, att vi egentligen borde gå ett steg längre och införa 40-minuterslektioner även i yrkesskolan. I och för sig kan jag förstå det kravet — men frågan skall ju inte tas upp vid denna tidpunkt. Vi kan minska läsåret med två veckor utan att göra stora förändringar i läroplanerna. Däremot skulle vi absolut inte kunna minska lektionstiden med en tredjedel utan att samtidigt omarbeta läroplanen för yrkesskolan, och detta skall ju inte göras i samband med införandet av femdagarsvecka, utan hela denna fråga kommer upp under den behandling av yrkesutbildningsberedningens betänkande som nu pågår i departementet. De skäl som anförts mot 40 veckor är, enligt min uppfattning, inte särskilt skakande. Argumentet om värnpliktstiden, som förekommit på utredningsstadiet, kan inte vara särskilt starkt, eftersom inga invändningar mot förslaget har framförts av de militära remissinstanserna. Miljöpraktiken är inte av den arten att den kan få ha något avgörande inflytande på läsårets omfattning för skolåret i dess helhet. Slutligen vill jag beröra frågan om semesterspridningen. De undersökningar som gjorts har inte visat någon större entusiasm hos de svenska löntagarna för en alltför långt gående spridning av semestrarna. I den mån man får en sådan spridning torde denna inte i någon avsevärd grad påverkas av om läsåret är 39 eller 40 veckor. Motskälen är alltså ganska skröpliga, men skälen för 40 veckor — integrationen av de olika skolformerna på gymnasiestadiet och de mycket starka skäl som framförts från skolhälsovårdens representanter — har för oss varit avgörande.
Herr talman! Utbildningsministern sade att han inte velat minska antalet lovoch friluftsdagar och därför stannat för förslaget om 40 veckor. Om vi skulle gå in för 39 veckor, vilket jag förordat både i statsutskottet och här i kammaren, skulle det innebära att man i stort sett minskar antalet 10ovoch friluftsdagar med en per månad, men samtidigt får man fyra fria lördagar i månaden. Det blir alltså ett väsentligt större antal fria dagar än vi har för närvarande. Därför tror inte jag att risken för överansträngning är så förfärligt allvarlig och att dessa s.k. andningshål är så nödvändiga. Integration av de olika s.k. gymnasiala skolformerna får inte, enligt min mening, tas som skäl för ändringar som eljest är olämpliga. Integrationen, likställigheten mellan olika skolformer, ligger väl på litet andra områ den än enbart dessa yttre former. Det fina ordet integration har blivit ett modeord, som används för att definiera en mängd ändringar av olika slag men som för många människor inte är mycket mer än en lek med ord. Statsrådet Palme säger att skälen mot de 40 veckorna inte är så särskilt skakande. Det har jag inte heller sagt, men jag har understrukit — och kan göra det en gång till — att dessa skäl stöds av de organisationer som representerar den övervägande majoriteten av svenska folket.

Herr talman! Jag skulle vilja ifrågasätta riktigheten hos ett par av statsrådet Palmes argument. Han ansluter sig alltså till utredningsmajoritetens uppfattning om behovet av ytterligare några lovdagar, som skulle ge de andningspauser han talar om. Inte från denna talarstol, men i propositionen hänvisar han bland andra remissinstanser, om jag inte minns fel, till skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Studerar man litet närmare, hur remissinstanserna tänkt sig sammansättningen av elevernas läsår — observera att det gäller elevernas läsår; det är skillnad mellan detta och det läsår som lärarna har — kan man konstatera, att skolöverstyrelsens och universitetskanslersämbetets konstruktion av läsåret i ganska hög grad överensstämmer med utredningsreservanternas förslag. Statsrådet Palme upprepar vad som står i propositionen om praktikplatser, nämligen att de inte är av den arten att de kan få något avgörande inflytande. Det är nog ändå rätt allvarligt med den obligatoriska praktiken för de tekniska gymnasierna. Man skall anskaffa ganska många platser. Det rör sig inte om hundratal utan snarare om åtskilliga tusental; jag har ingen exakt sifferuppgift tillgänglig. Naturligtvis kan det invändas, att en vecka inte spelar så stor roll — men den spelar dock en viss roll. Statsrådet underlåter att ge någon anvisning om hur man på annat sätt skulle kunna lösa detta problem bättre eller lika bra som om man hade 39 veckors läsår. Det är riktigt, att militärerna har funnit sig i ändringen — ganska snällt, kan man tillägga — men det hindrar inte, att det kunde ha blivit bättre för dem, om man hade behållit 39 veckors läsår. Det undandrar sig delvis mitt bedömande just nu, om man inte för att få samma antal veckor i läsåret kunde minska de 42 på yrkesskolan till 39. Går man ned till 40, är det kanske möjligt att också gå till 39, men det vill jag inte med säkerhet hävda.
Herr talman! Herr Nordstrandhs senaste fråga kan. jag besvara med nej. Det var besvärligt nog att gå ned till 40 veckor för yrkesskolans del, även om det gick. ierr Nordstrandh menar vidare att det inte spelar så stor roll om man har litet färre lovdagar. Vi har dock skolhälsovårdens alldeles entydiga yttrande att just med det pressande skolschema som nu tillämpas har dessa andningshål väsentlig betydelse. De är av större vikt för elevernas fysiska och psykiska hälsa än en förlängning av sommarlovet med en vecka. På den punkten är uttalandet alldeles entydigt. Herr Turesson sade vidare att integration är ett modeord — det bör man alltså inte fästa sig särskilt mycket vid — och att man inte löser integrationsproblemet genom att ha ett gemensamt läsår. Jag skall gärna använda ett annat ord, herr talman: en helhetssyn på det gymnasiala stadiet, planeringsmässigt och organisatoriskt, om det passar bättre. Men vill man ha denna helhetssyn, är en av förutsättningarna att man har ett lika långt läsår; det är alldeles evident att så är fallet. Beträffande remissinstanserna = vill jag slutligen säga att jag naturligtvis haft tillfälle att resonera med ett antal av de tunga remissinstanserna i detta fall.

Herr talman! Det senaste statsrådet sade var mycket intressant. Men vi menige riksdagsmän har ju ingenting annat att hålla oss till än organisationernas skriftliga remissyttranden. Vad som förekommer vid privata samtal mellan deras representanter och statsrådet får vi inte reda på och det framgår inte heller av propositionen.

Herr talman! Jag fick alltså inte något svar av statsrådet beträffande konstruktionen av läsåret såsom det skisserats av skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet och dess likhet med utredningsreservanternas uppfattning. Nå, det må vara! Sedan tycker jag emellertid att statsrådet litet väl snabbt halkade förbi fråsan om semesterspridningen.

Detta ser man emellertid ingenting av i propositionen.
Herr talman! För att här inte skall lämnas någon fråga obesvarad vidhåller jag att det inte förelåg någon större anslutning till tanken på spridning av semestrarna och att den här veckan inte spelade någon större roll. UKÄ:s och Sö:s förslag hade möjligen formellt sett vissa likheter med reservanternas, men de uppfattades i realiteten bland de berörda remissinstanserna som avgjort mera ogynnsamt för deras del, inte minst för lärarkategorierna, än det förslag som vi nu har lagt på riksdagens bord.

Herr talman! Jag kommer att koncentrera mig på två saker, nämligen fråsan om femdagarsveckan och frågan om läsårets längd, 39 respektive 40 veckor. Vi behöver anpassa skolans arbetstider till den övriga arbetsmarknadens. Det är också önskvärt att det sker en samordning av läsåret för olika skolformer. Därför är det viktigt med införandet av femdagarsveckan. Allt flera grupper får fria lördagar, och skolan bör då anpassa sig efter ändrade förhållanden inom det övriga samhällslivet så långt det är möjligt från praktiska, pedagogiska och andra skolmässiga synpunkter. Femdagarsveckan har nu varit föremål för försöksverksamhet under tio år. Denna försöksverksamhet började 1958/ 1959, och nästan genomgående är det positiva erfarenheter av försöksverksamheten. Jag har också fattat det så att den aktuella reformen när det gäller skolans arbetstid inte syftar till några ändringar i timplaner och avtal utan innebär att man lägger ut det i timplaner och avtal angivna måttet av arbetstid på ett annat sätt än förut. Det betyder då att den skolarbetstid som hittills 1egat på lördagarna nu måste läggas ut på de kvarvarande fem veckoarbetsdagarna eller kompenseras genom förläng ning av läsåret. Det har hysts farhågor för att det skulle bli alltför långa skoldagar, om man koncentrerar tiden till fem dagar. Botemedlet mot detta har blivit att alla lektioner skall ha en gemensam längd av 40 minuter och de fem skolarbetsdagarna förlängas, såvitt jag förstår, med i genomsnitt 20 minuter. Lektionstidens längd skall vara 40 minuter för alla skolformer utom yrkesskolan, och det är kanske något egenartat. Vi har tidigare i dag talat om integrationen på det gymnasiala skolstadiet, och för att denna integration skall kunna äga rum måste de organisatoriska förutsätltningarna härför föreligga. Något undantag för yrkesskolan borde sålunda inte göras. De längre arbetspass som är en nödvändighet inom den övervägande praktiskt inriktade yrkesutbildningen utgör inget hinder för inrättande av 40 minuterslektioner, eftersom dessa i likhet med vad som tillämpas inom andra skolformer vid laborativt och praktiskt arbete kan slås samman till längre arbetsperioder. Utbildningsminister Palme nämnde också strax före middagspausen betydelsen av integrationen och sade att alla skolformer skall ha samma läsår, d. v. s. 40 veckor. Det skulle alltså gälla även yrkesskolan som tidigare haft 42 veckor. Men då borde väl samma lektionslängd kunna gälla i de olika skolformerna, d. v. s. 40 minuter. Ur skolsocial synpunkt måste det vara angeläget att yrkesskolornas elever får en med gymnasieskolornas övriga elever så likartad skolarbetstid som möjligt. För skolskjutsarnas skull bör arbetsdagen också sluta samtidigt, så att yrkesskolans elever i det avseendet inte sätts åsido. Kravet blir ännu starkare för de yrkesskoleelever som bor på elevhem eller på annat sätt är inackorderade på skolorten. Då utskottet alltså inte gått på denna linje när det gäller yrkesskolan får jag inskränka mig till att här anföra att frågan om en arbetstidsförändring för yrkesskolan väl får tas upp i samband med prövningen av yrkesutbildningsberedningens förslag, när den nu inte kan tas upp som en skolarbetstidsfråga. Lärårets längd har ju blivit en partiskiljande fråga. Övergår vi nu till femdagarsvecka och en förkortad lektionslängd om 40 minuter, kan man inte motsätta sig en ökning av läsåret med en vecka, från 39 till 40. Skolarbetet kan då bättre fördelas och läsåret, om cirka 172 läsdagar, blir inte så kompakt med en sådan anordning. Det behövs lungor, som det har sagts tidigare, viloinslag i skolåret för att det inte skall bli alltför stor hets. Läsåret behöver alltså uppluckras av vilopauser, d. v. s. friluftsoch lovdagar. På denna punkt ansluter jag mig alltså till statsutskottets uttalande att eleverna får möjligheter att arbeta i ett lugnare tempo, samtidigt som de får fler tillfällen till samvaro med familjen och mera tid för fritidsverksamhet. Det är alltså pedagogiska, familjesociala och skolorganisatoriska skäl som talar för detta. Från folkpartiets sida har vi också talat en del om de skolhygieniska frågorna. Jag vill bara helt kort nämna något om detta spörsmål. Vi har hemställt att riksdagen skulle uttala att de skolhygieniska verkningarna för elever och lärare av femdagarsvecka ytterligare borde undersökas. Jag vill notera med viss tillfredsställelse att utskottet här skriver att man har all anledning att med största uppmärksamhet iakttaga de skolhygieniska effekterna av femdagarsveckan, och utskottet synes också utgå från att skolmyndigheterna på alla nivåer, liksom självfallet lärare, skolläkare, skolsköterskor m.fl., uppmärksamt följer utvecklingen i detta avseende. I en motion från folkpartihåll har hemställts om ett uttalande från riksdagens sida att man vid vuxengymnasierna borde ha samma möjligheter att tilllämpa femdagarsvecka som vid folk högskolorna. På den punkten vill jag endast understryka vad utskottet har anfört. »Även om mycket talar för den ståndpunkt i denna fråga som departementschefen intagit», säger utskottet, »är det inte uteslutet att önskemål om femdagarsvecka kan komma fram i vuxenskolorna och att man bör tillmötesgå dessa. Utskottet finner det därför rimligt att möjligheten att tillämpa femdagarsvecka vid ifrågavarande skolor hålles öppen för Kungl. Maj:t. Vad utskottet sålunda anfört bör av riksdagen ges till känna för Kungl. Maj:t.» Det är ett än så länge tillfredsställande svar på den fråga som har tagits upp i denna motion. Jag vill i övrigt, herr talman, yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Turesson redogjorde här för de skäl som vissa remissinstanser hade anfört för att behålla 39 veckors läsår. Statsrådet Palme redogjorde för de skäl som andra instanser, framför allt medicinskt och pedagogiskt sakkunniga, hade anfört för 40 veckors läsår och som alltså propositionen följer. Även utskottsmajoriteten har ansett att de skäl som redovisats härvidlag väger tyngre än de skäl som talar för den motsatta ståndpunkten. Det finns ingen anledning för mig att här upprepa skälen. Jag skulle bara vilja tillägga ett par saker när det gäller de extra dagar som man alltså vinner. Propositionens förslag medför, att skoldistrikten får större frihet när det gäller disponeringen av arbetstiden under läsåret. De skall inte vara bundna vare sig i fråga om när läsåret skall börja och sluta eller — ännu mindre — i fråga om utplaceringen av lovdagarna. Med det större antalet lovdagar får man möjlighet till en hel del intressanta experiment. Det har talats om semesterspridning och hänsyn till förhållandena på arbetsmarknaden. Jag vill erinra om att sportlovsveckan, som från början var en försöksverksamhet i vissa skoldistrikt — framför allt i storstäderna — har blivit något av en institution. Den finns inte inskriven i någon författning, utan den har så att säga kommit av sig själv, och den har blivit mycket populär. även om det inte finns någon undersökning som visar det, så säger all erfarenhet att massor av människor, som har möjlighet därtill, tar ut en semestervecka i samband med barnens sportlov. Härigenom får man en spridning av semestern för stora kategorier. Om man i några skoldistrikt skulle finna att det motsvarar ett allmänt önskemål, får man nu möjlighet — i varje fall om man blir av med Kristi Himmelsfärdsdag som helgdag — att plocka ihop en lovvecka även till höstterminen. Jag tror att en sådan lovvecka har goda utsikter att bli fullt ut lika populär som sportlovsveckan på våren. Många som har svårt att ta ut sin semester under vanlig semestertid skulle säkert finna att de har större glädje av att spara en vecka till barnens höstlov. Att det sedan kan vålla besvär för föräldrarna att ha barnen hemma visse dagar när de själva arbetar är självklart. Men detta gäller även under sommaren. Många föräldrar anser att just dagarna mellan skolavslutningen och midsommar är en av de besvärligaste tiderna på hela året. Det är lättare att ordna för de mindre barnen enstaka dagar under terminerna, och de större barnen kan mycket väl klara sig ensamma någon enstaka dag men däremot inte ett par veckor i sträck. Det är nog inte någon särskilt enhällig opinion bland föräldrarna som står bakom Målsmännens riksförbunds uttalande; det finns många föräldrar som föredrar de udda lovdagarna. Dessutom får man ju lov att pröva sig fram — skoldistriks ten har fått mycket stor frihet där vidlag. Den fullständigt integrerade gymna sieskola som vi har väntat på så länge förutsätter en samordning mellan bl.a. nuvarande gymnasium och yrkesskola för att det hela skall flyta. Men denna integrerade gymnasieskola existerar ju ännu inte i sinnevärlden. När yrkesskolepropositionen, som vi har väntat så länge på framläggs i höst, kan man på ett helt annat sätt överblicka detta, och i samband därmed får man bedöma vilka förändringar som behöver göras i yrkesskolornas kursplaner — det kommer att krävas ganska omfattande förändringar om det skall gå att minska tiden så pass kraftigt som det här är fråga om. I detta sammanhang vill jag framhålla att det ju inte bara är fråga om de timmar eleverna går i skolan. Man säger att yrkesskoleeleverna inte kan förstå varför de skall sluta senare än kamraterna som går i gymnasium och fackskola. Men om man ser till elevernas sammanlagda dagliga arbetstid så är det ju inte fråga om annat än att gymnasisternas och även fackskoleelevernas arbetsdag är mycket längre än yrkesskoleelevernas. Det har framlagts en hel del förslag på denna punkt — jag såg ett i någon av lärartidningarna, där man utgick från att gymnasisterna ganska snart skulle komma att få kontorstid; de skulle gå till skolan klockan halv 9 på morgonen och komma hem halv 5 eller 5, och då skulle arbetsdagen vara avslutad. Läxarbetet skulle alltså skötas i skolan — man har ju startat en viss sådan försöksverksamhet. Om vi då lägger om tiderna för gymnasier och fackskolor på det sättet och har skurit ned yrkesskolornas arbetstid så att den är lika lång som den nuvarande skoldagen i gymnasiet, får vi på nytt lägga till ett par timmar i yrkes skolan. Det är sådana hänsyn man måste ta innan man generellt kan bestämma sig för samma tid i båda skolformerna. När det sedan gäller vuxenskolorna är vi inom avdelningsmajoriteten mycket tveksamma om det verkligen är lämpligt med femdagarsvecka. Dessa korta, ytterst koncentrerade kurser, som hålls på skolan, har ju inte på något sätt en normal arbetstid. Dessutom är det här fråga om riksskolor med elever från en stor del av landet. Det är tämligen uteslutet att eleverna under dessa korta och koncentrerade kurser skulle resa hem en gång i veckan. Det skulle slå sönder det hela. När det gäller längre kurser — femveckorskurser — vilket är rätt vanligt, kan det finnas behov av några dagars sammanhängande ledighet i mitten då man kan resa hem. Man kan göra som i vissa riksinternatskolor, där man Jlägger ihop lovdagarna och får ledigt lördag, söndag och måndag och läser alla dagar under övriga veckor. Sådana möjligheter finns, men i så fall bör man rätta sig efter hur de olika skolorna har lagt upp tidsschemat. Visar det sig att det finns ett allmänt önskemål om femdagarsvecka, anser vi att möjligheten skall hållas öppen. För min del tror jag inte att några sådana önskemål uppkommer. Det skulle passa dåligt ihop med sådana skolors arbetssätt. Det är endast när det gäller 39 eller 40 veckors läsår som här föreligger en reservation. I allt övrigt har vi nått enighet. Det gäller en stor omläggning för skoldistriktens del, men den har gått bra i de skolor där man haft försöksverksamhet. Med de nu betydligt större möjligheter som skolorna har fått att ordna sina förhållanden som det är lämpligt på varje enskild ort, hoppas vi att omläggningen skall bli smidig och lätt att genomföra och att resultatet skall bli bra. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I mitt första inlägg i denna debatt tillät jag mig antyda att jag kanske tyckte, att statsrådet Palme i sitt propositionsuttalande hade varit litet djärv, när han sade att åsikterna bland remissinstanserna om 39 eller 40 veckors skolarbetsår vägde ganska jämnt. Jag påpekade att de stora och, såsom jag föreställer mig, enligt allas vår åsikt tunga remissinstanserna — de som representerar den överväldigande majoriteten av svenska folket: LO, SACO, TCO, SR, Målsmännens riksförbund 0. s. v. — hade biträtt förslaget om 39 veckors läsår och med skärpa hävdat att de ville ha det så. Till detta svarade statsrådet Palme, att han sedan hade haft privata samtal med företrädare för dessa organisationer; de hade då sagt, att de nog tyckte att det kunde gå lika bra med 40 veckors läsår. Jag fann mig då föranlåten att tala om, att vi ju inte kunde rätta oss efter annat än de officiella yttrandena från vederbörande organisationers ansvariga styrelser. Vad statsråden har för privata samtal kan vi inte ta hänsyn till, ty om dem vet vi intet. Nu har fröken Olsson i sitt anförande före mig argumenterat på samma sätt. Hon sade att Målsmännens riksförbund visserligen hade biträtt förslaget om 39 veckors läsår, men fröken Olsson trodde inte att så värst många målsmän vill ha det så. Det intresserar oss naturligtvis förfärligt litet vad fröken Olsson tror, när vi vet att de ansvariga styrelseledamöterna i ett offentligt uttalande till regeringen har förklarat, att de vill ha 39 veckors arbetsår. Då spelar det ingen roll vad enskilda ledamöter av kammaren tror. Vi får rätta oss efter de offentliga handlingar vi har tillgång till, och de talar enligt min mening för att den övervägande delen av svenska folket vill ha 39 veckors läsår i skolan. Det är därför, herr talman, som jag ännu en gång yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Det är inte frågan om vad jag tror, utan det är frågan om vad jag vet. Herr Turesson vet lika väl som jag att Målsmännens riksförbund tyvärr representerar en ganska liten del av föräldrarna. Vi har inte remissinstanser som verkligen företräder alla föräldrar. Det är ett mycket stort framsteg att vi har fått Målsmännens riksförbund och det förbundet har ju inte heller funnits så värst länge. Vi skall naturligtvis rätta oss mycket efter vad den ansvariga ledningen där säger; det är inte frågan om annat. Men den representerar icke alla föräldrar i landet. Jag har sagt, inte att flertalet föräldrar men väl många föräldrar har bekymmer för dessa sommarveckor sedan skolan har slutat. Det är ett faktum. Om de är flera eller färre än de övriga föräldrarna vet varken herr Turesson eller jag. Med anledning av uttalandet att opinionen skulle vara så fullständigt enhällig vill jag påpeka att remissvaren är ganska kortfattat redovisade. Redan av den redovisning vi har fått framgår ju att nästan samtliga remissorgan framhäver olika synpunkter, men sedan måste de ju sluta med att tillstyrka det ena eller andra alternativet. Att säga att det skulle finnas någon enhällig önskan från hela svenska folket att få behålla 39 veckors läsår och slippa de extra lovdagarna tror jag ändå är att gå för långt. Om man sedan kommer att bli nöjd i fortsättningen vet vi, som sagt, inte förrän det hela fungerat ett par år.
Herr talman! Fröken Olsson lät undslippa sig ett yttrande som hon kanske helst inte skulle vilja ha med i protokollet. Hon sade nämligen att remissyttrandena var mycket kortfattat redovisade i propositionen. Det är det jag har antytt, fastän den omständigheten att jag är väluppfostrad har gjort att jag inte har velat säga öppet att i denna proposition är verkligen remissyttrandena inte bara kortfattat, fröken Olsson, utan även tendentiöst redovisade. Det är detta som är en av svagheterna i statsrådets situation, och därför menar jag att vi måste gå till urkunderna och se på remissvaren i deras helhet, och det har jag gjort. Där är det minsann inte något svävande på målet. Jag har inte påstått att Målsmännens riksförbund och de andra stora organisationerna representerar alla föräldrar eller hela det svenska folket, men jag vågar bestämt hävda att de representerar betydligt fler föräldrar och betydligt fler människor än t.ex. fröken Olsson och jag.
Herr talman! Med anledning av att herr Turesson har refererat vad statsrådet Palme sade före middagsuppehållet och den form som referatet fick känner jag mig föranlåten att gå upp och säga några ord. Utredningen framhöll beträffande yrkesskolan, att man i den nya yrkesskolan skulle kunna räkna med samma arbetstid som i andra skolformer. Nu har vi inte, som statsrådet Palme sade före middagsuppehållet, att utgå från den nya yrkesskolans läroplaner, utan vi måste bygga på de läroplaner som gäller enligt den nuvarande ordningen. När departementet då hade att ta ställning till spörsmålet om 39 eller 40 arbetsveckor skulle man beakta frågan, om vi kunde få till stånd en ordning som möjliggjorde lika långt arbetsår för yrkesskolan som för gymnasiet och grundskolan. I den situationen konstaterades att man så att säga med skohorn skulle kunna få in yrkesskolans nuvarande läroplan i ett 40-veckorsschema medan det skulle vara omöjligt vid 39 veckorsschema. Detta var ett huvud argument för departementet vid ställningstagandet. Detta diskuterade vi, som statsrådet Palme sade, med representanter för organisationerna. Det är mycket väsentligt att ha klart för sig att man i den diskussionen — vars förutsättningar alltså inte fanns med i det ursprungliga arbetsmaterialet från utredningen — från organisationshåll kom fram till att 40-veckorsläsåret, yrkesskolan inräknad, var en ganska rimlig lösning.
Herr talman! Jag tycker inte, att situationen blir så mycket bättre, när det gäller diskussionen om remissinstansernas åsikter, efter statsrådet Mobergs sista inlägg.

Vi får väl ändå hålla oss till vad remissinstanserna skriftligen har sagt. Det är en smula lösaktigt tal, när man påstår, att de har ändrat sig därför att, som det sägs, en ny diskussionspunkt har förts in i sammanhanget. Herr Källstad tog upp en annan fråga, som berörts i propositionen men som till min förvåning inte har beaktats tillräckligt av utskottet, nämligen frågan om lektionstidens längd inom hela skolväsendet. En förutsättning för skolarbetstidsutredningens arbete var, att det nuvarande lektionsantalet per vecka inom skolväsendet skulle bibehållas även vid i övrigt förändrade lärotider. Utredningen menade på sin tid att detta nödvändiggjorde kortare lektioner. Den föreslog därför 40-minuterslektioner inom hela skolväsendet. Det förslaget måste man också se mot bak grunden av en mycket välgrundad åsikt om att det för närvarande faktiskt inte finns ett entydigt svar på frågan om hur lång en lektionstid bör vara. Vi har inte klart för oss vad som skall vara den lämpligaste tiden. Det finns lika mycket som talar för att 40-minuterslektioner, som vi nu skall ha i gymnasiet och grundskolan, skulle passa precis lika bra i yrkesskolan. Om det i vissa fall innebär olägenheter med denna kortare lektionstid, så har vi ju samma möjlighet som nu att lägga samman två eller flera lektioner till ett arbetspass. Principiellt blir det ändå samma lektionstid för alla skolformer. Jag tror liksom herr Källstad, att vi på längre sikt kommer att få gå över till samma lektionslängd för alla skolformer, alltså även för yrkesskolan inom det gymnasiala stadiet. Allt pekar i den riktningen.
Herr talman! Låt mig bara, för att undvika missförstånd, konstatera att såväl herr Källstad som herr Nordstrandh och departementet är fullt eniga om lektionstidens längd. Det står uttryckligen i betänkandet att frågan om 40-minuterslektioner i yrkesskolan prövas i samband med den stora frågan om yrkesskolans ställning i den gymnasiala organisationen. Det går, som statsrådet Palme sade före middagsuppehållet, inte att i det läroplanssystem vi arbetar med nu och kommer att arbeta med nästa år förkorta lektionstiden i yrkesskolan från 60 till 40 minuter. Det skulle minska undervisningen med en tredjedel. Men vi är överens om att vi i en helt sammanhållen mellanskola, där vi har yrkesskoledel, fackskoledel och gymnasiedel, skall få fram gemensam lektionslängd.

Herr talman! Den proposition som behandlas i förevarande utlåtande från statsutskottet om sjuksköterskornas vidareutbildning har verkligen inte föranlett särskilt många motionsyrkanden. På en punkt är dock meningarna om departementschefens förslag starkt delade, nämligen när det gäller den Speciella — utbildningslinjen för = förlossningsoch mödravård, alltså barnmorskornas utbildning. I den utredning som föregått propositionen har experterna varit helt eniga om att den praktiska delen av utbildningen skall ha karaktären av verklig utbildning och inte av något slags tjänstgöring och att den skall äga rum på utbildningsanstalternas kvinnokliniker. Därigenom skulle man få garantier för tillgång till garanterat sakkunnig personal för handledningen och dessutom skulle den praktiska tjänstgöringen på bästa sätt kunna samordnas med den teoretiska utbildningen. Remissinstanserna har haft olika åsikter om detta arrangemang. Remissinstanser med medicinsk erfarenhet har dock genomgående anslutit sig till experternas linje. Skolöverstyrelsen och några andra remissinstanser har emellertid velat förorda en annan lösning av den praktiska utbildningen. Man har menat att denna inte skall ha samma karaktär som utbildningstiden i övrigt — det gäller ju här fyra veckor av sammanlagt 50 veckors utbildning. De fyra veckorna med praktisk utbildning skall — menar man —- ha karaktären av avlönad vikariatstjänstgöring. Vidare skall man enligt SÖ:s förslag kunna förlägga den praktiska utbildningen till även andra kvinnokliniker än utbildningsanstalternas. Det kan synas vara en besvärlig fråga att avgöra om denna del av utbildningen skall ha karaktären av utbildning eller vikariatstjänstgöring.

Statsrådet har också varit tveksam och det med rätta. Han framhåller i ett uttalande i propositionen, att »den i studiegången inlagda vikariatstjänstgöringen på fyra veckor är enligt min mening en diskutabel lösning». Trots det har föredragande statsrådet lagt Sö:s förslag till grund för propositionens förslag på denna punkt. Visserligen säger han att det är fråga om en försöksverksamhet, men det skall dock införas en fyra veckors vikariatstjänstgöring för de blivande barnmorskorna i deras praktiska utbildning. Jag vill ännu en gång säga att statsrådets tveksamhet och hans karakteristik av förslaget såsom diskutabelt är utomordentligt välmotiverad. Möjligen skulle man kunna betrakta hans uttalande, att han vill betrakta detta som en försöksverksamhet, såsom något hoppfullt. Statsutskottets majoritet har också varit tveksam. Man citerar praktiskt taget ordagrant statsrådets karakteristik av anordningen som diskutabel men accepterar förslaget, dock med en liten förbättring. Man vill nämligen inte gå med på att denna praktiska utbildning skall förläggas till vilken kvinnoklinik som helst, utan att det i möjligaste mån skall vara till utbildningsanstalterna eller till de kvinnokliniker där det finns dokumenterat erfaren personal för handledning. Jag vill gärna medge att detta är en grad bättre än propositionens förslag, men det är ingalunda en god lösning. Vi är fem av statsutskottets ledamöter — samtliga tillhörande högerpartiet — som inte har ansett att den kompromiss som utskottsmajoriteten åstadkommit går tillräckligt långt. Vi anser inte att den ger garanti för att det kommer att finnas tillgång till lämplig handledarpersonal. Dessutom tycker vi att det är oriktigt att, sedan vi tagit bort den praktiska tjänstgöringen i form av arbetsinsatser inom all sjuksköterskeutbildning, därefter på nytt införa den när det gäller denna vidareutbildning. Det är enligt vår mening riktigare att låta även den praktiska delen av utbildningen ha renodlad utbildningskaraktär. Det har vi yrkat i reservationen till statsutskottets utlåtande nr 108. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag skulle vilja fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på ett motionspar — I: 839 och II: 1084 — som enligt min mening har blivit litet styvmoderligt behandlat. Det har kanske sin förklaring däri, att motionerna inte — det kan jag medge — är så väl skrivna att deras syfte framgår alldeles klart. Det kan också vara på det sättet att utskottet inte velat förstå syftet. I dessa motioner framförs ett yrkande, som syftar till en förbättring av skolhälsovården genom en väsentlig nedsättning av det antal barn som enligt skolstadgan skall ankomma på varje skolsköterska, respektive distriktssköterska i de fall sådan sjuksköterska jämväl fungerar som skolsköterska. Som motivering anför vi motionärer det stora behovet och den stora nyttan av en god och omfattande skolhälsovård. Utskottet utlåter sig härom varken särskilt vänligt eller välmotiverat. Det heter, att i motionerna berörs inte »de ekonomiska konsekvenserna av de före-- slagna åtgärderna och ej heller de praktiska möjligheterna med hänsyn till personaltillgången att förverkliga dem>. Med hänsyn härtill och även med hänsyn till att motionerna inte har något direkt samband med den vidareutbildning som behandlas i propositionen, heter det vidare, avstyrker utskottet motionerna. Jag vill då säga, att frågan om direkt eller indirekt samband är skäligen likgiltig. Ett samband finns otvivelaktigt, nämligen däri att dimensioneringen av vidareutbildningen i skolhälsovård — vi kan studera tabellerna på sidorna 30, 32 och 33 i propositionen — givetvis är beroende av antalet skolbarn per skolsköterska respektive distriktssköterska. En minskning av detta antal barn är synnerligen befogad, och kravet torde knappast i längden kunna avvisas. Vi står alltså här, på något längre sikt, inför ett planeringsproblem. Vid planeringen av vidareutbildningen i skolhälsovård borde detta tas in i bilden så tidigt som möjligt — och det hade alltså funnits en möjlighet nu. Förutsättningen för en minskning av barnantalet per sköterska är dels ett tillräckligt antal grundutbildade sjuksköterskor, dels tillräckligt många sådana med vidareutbildning i skolhälsovård. Jag skulle slutligen i anslutning till motionerna bara vilja säga, att utskottet enligt motionärernas mening borde ha beaktat det här förhållandet i sitt snäva avvisande av motionerna. Vi måste vara beredda — och det relativt snabbt — på att vidga och fördjupa utbildningen i skolhälsovård. Förhållandena vid skolorna är icke tillfredsställande som de är. En förutsättning för förbättring är att få i gång en vidgad vidareutbildning i skolhälsovård.

Herr talman! Av proposition nr 66 framgår den oklarhet som råder beträffande arbetslagets lämpliga sammansättning på sjukhusens operationsavdelning ar. Under de fyra, fem år som operationsassistenter varit i arbete på olika typer av operationsavdelningar har deras tekniska kunnande och arbetsinsatser vunnit allmän uppskattning, vilket inte minst kommer till uttryck i högtidliga sammanhang. Men i vardagslag råder det oklarhet hos myndigheterna om arbetslagets sammansättning, d.v.s. hur många av personalen som skall vara operationsassistenter. Ja, ibland förefaller det som om berörda parter — statliga myndigheter å ena sidan och landstingen å andra sidan — kastar en boll fram och tillbaka mellan sig. Landstingsförbundet har så riktigt anfört att »en mera långsiktig och samlad prognos skulle upprättas för vårdsektorn i dess helhet.

Frågan har emellertid inte i tillräcklig omfattning prövats av sjuksköterskeutredningen. På s. 17 i propositionen anföres visserligen att utredningen utfört en undersökning beträffande möjligheterna att samordna utbildningen mellan operationssköterskor och assistenter, men har detta verkligen skett? Var finns den i så fall? Ingen har sett den. Ingen har kunnat visa upp den. Detta är anmärkningsvärt med hänsyn till att motsvarande problem beträffande assistenterna på röntgenområdet utan svårighet fått en i stort sett allmänt accepterad lösning. I min motion nr 1085 i denna kammare har jag yrkat att yrkesutbildningsutredningen behandlar frågan om en femterminers kursplan för operationsassistenterna. Statsutskottets kommentar till detta är felaktig. Utskottet hänvisar till yrkesutbildningsberedningens »stora gula», d.v.s. läroplansbetänkan det SOU nr 48:1967. Jag vill gärna fråga statsutskottets representanter på vilka sidor operationsassistenternas utbildning behandlas. Såvitt jag har kunnat finna behandlas i detta betänkande läroplanerna på det vårdtekniska området upp till undersköterskenivån. I betänkandet behandlas inte denna utbildning av postgymnasial karaktär. Låt mig också, herr talman, få erinra om yttrandet av arbetsmarknadsstyrelsen, som anför att riktlinjer för vidareutbildning av olika assistentkategorier måste dras upp snarast med hänsyn till de omfattande organisatoriska och administrativa uppgifterna för specialavdelningar, som utgör serviceorgan för ett sjukhus. Måtte nu bara detta påpekande om brådskan nå de öron det vederbör! Herr talman! Med dessa kortfattade men, som jag hoppas, mycket övertygande argument och synpunkter yrkar jag bifall till motionen II: 1085.

Herr talman! Anspråkslös som jag är till min natur hade jag räknat med att komma efter utskottets talesman, men av någon anledning har det tydligen blivit en omkastning. Jag vill i alla fall ställa mina frågor till den som kommer att tala för utskottet och hoppas att jag får svar på dem. Har man sysslat litet med bl.a. frågor om barnmorskeutbildning, är det inte utan att både propositionen och utlåtandet sätter myror i huvudet på en. Man förstår inte riktigt vad motiveringen är bakom förslaget; jag syftar alltså närmast på den del av propositionen som handlar om vidareutbildning av barnmorskor. Jag skall dock inte gå in på sakfrågan, eftersom herr Turesson har utvecklat våra synpunkter. Utskottsmajoriteten förklarar att denna fyraveckorstjänstgöring skall organiseras så att man får personal med väl dokumenterad lämplighet för handledaruppgiften. Det ställer sig då naturligt att fråga hur man skall få en sådan personal, om utbildningen skall förläggas till andra ställen än utbildningsanstalternas sjukhus och de s.k. satellitklinikerna. Jag kan inte förstå det. Om en elev som skall ut på praktisk tjänstgöring två veckor under sommartid på ett landsortslasarett — låt vara att det är ett större landsortslasarett — tycker jag att man har svårt att inse hur en sådan handledaruppgift skall kunna klaras, när vi känner till vilken brist det är på kvalificerad arbetskraft. Jag tror att det ligger mycket i den uppfattning som de båda professorerna som är föreståndare för de nuvarande utbildningsanstalterna har givit uttryck åt, nämligen att det enda som man kan räkna med att eleverna vinner på denna tjänstgöring är ökad erfarenhet av praktiskt rutinarbete — men detta är ju någonting helt annat än fördjupad erfarenhet i sådant som de egentligen skall utbilda sig för. Jag skulle också vilja fråga utskottets talesman vilka sakliga skäl det finns för att gå emot det förslag som expertgruppen har lagt fram och den motion som jag och flera andra har burit fram. Förslaget innebär ingen förlängning av utbildningstiden; det är viktigt att framhålla detta. Det innebär inte några praktiska hinder för organiserandet. Föreståndarna för utbildningsanstalterna har också sagt att de kan ordna den praktiska förläggningen av denna utbildning eller tjänstgöring eller vad man skall kalla den till utbildningsanstalternas sjukhus och till satellitklinikerna. Gentemot vad utskottsmajoriteten här påstår skulle jag dessutom vilja understryka att detta verkligen inte innebär någon fördröjning av igångsättandet av utbildningen. Jag skulle vilja veta, hur man vid ärendets behandling i utskottet har kunnat få den uppfattningen, att ett bifall till reservationen skulle innebära att hela denna utbildning skulle komma att fördröjas. Detta har man såvitt jag förstår fått fullständigt om bakfoten. En fråga till! Man säger, att om erfarenheterna från försöksverksamheten visar att de fyra veckornas vikariatstjänstgöring inte ger något nämnvärt värde ur utbildningssynpunkt, skall man ompröva frågan. Innebär då en sådan omprövning, att man helt enkelt stryker dessa fyra veckors vikariatstjänstgöring, eftersom den inte anses ha något värde, eller innebär omprövningen att man förändrar vikariatstjänstgöringen till en adekvat utbildning i stället? Detta tycker jag är en fråga, som det är väsentligt att få klarlagd. För övrigt undrar jag hur man skall tolka utskottsutlåtandet, där det heter att man i den utsträckning detta är möjligt bör förlägga vikariatstjänstgöringen till utbildningsanstalternas sjukhus. Om det i praktiken skulle visa sig möjligt, vilket de båda professorerna har sagt, att helt förlägga vikariatstjänstgöringen till utbildningsanstalternas sjukhus, kan vi då konstatera att detta också ligger i linje med utskottsmajoritetens önskemål? Det skulle vara roligt att få ett besked på den punkten. Jag ser nu att statsrådet Moberg hedrar kammaren med sin närvaro vid denna sena tidpunkt. För att undvika att behöva ställa en enkel fråga senare undrar jag om jag redan nu kan få direkt svar på en fråga, som inte behandlas i propositionen men som jag hade trott skulle komma upp där. Kan vi få veta när den utökning av barnmorskeutbildningen som riksdagen beställt redan hösten 1967 kommer till stånd? Någon gång i vintras sade statsrådet Moberg i ett svar till mig att besked därom skulle lämnas i samband med att skolöverstyrelsen lägger fram sitt utredningsförslag. Nu hittar jag inte något svar på denna fråga och skulle därför av statsrådet vilja veta när vi kan vänta ett sådant besked. Men, herr talman, jag skulle också vilja säga några ord om ett annat ärende. Jag har väckt motionen II: 1081 tillsammans med herrar Eskel och Enskog. Vi yrkar däri ett bibehållande av de avlöningsförmåner som nu utgår till elever vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor. Enligt propositionen skulle dessa avlöningsförmåner endast utgå till deltagare i lärarkurser. Förslaget innebär således att vissa andra elevkategorier får vidkännas en klar försämring. Emellertid har man tänkt sig att detta institut ända fram till åren 1970—1971 övergångsvis också skall ägna sig åt utbildning av avdelningssköterskor och anordna vissa administrativa kurser. Man drar emellertid in dessa avlöningsförmåner för de elevkategorier som inte har offentlig huvudman. Motivet är ganska konstigt: Man säger att det blivit en tendens att allt fler elever som saknar offentlig huvudman söker sig hit, och det betyder att staten får en ökad ekonomisk belastning. Man tycker därför att det är på tiden att en förändring göres. Utskottet har under hand inhämtat att det finns en ökad tendens hos eleverna att lämna sina anställningar utan att begära tjänstledighet för studier eller sedan de förvägrats sådan av huvudmännen. Är det så att man förvägras tjänstledighet av en huvudman för att utbilda sig vidare i sitt yrke, vad är då naturligare än att man säger upp sin tjänst för att få frihet att förkovra sig så som man finner rimligt? Att de i det läget skall bestraffas med att inte få den tidigare medgivna avlöningsförmånen enligt lönegrad Ug6 är förvånansvärt. Att elever lämnat sin anställning utan att begära tjänstledighet kan naturligtvis tyckas konstigt, men det finns anledning att betona den egendomliga tendens som vissa huvudmän numera har att förbinda tjänstledighet för studier med s.k. slavkontrakt. Många huvudmän säger nämligen att skall ni få tjänstledighet måste ni förbinda er att efter tjänstledighetens slut tjänstgöra hos oss upp till tre år. Dessa s.k. slavkontrakt förklarar säkerligen den ten dens som utskottet säger sig ha märkt, men jag tycker inte att det är något skäl att i negativ riktning förändra en anordning som funnits ett par år. På denna punkt har jag emellertid inte något yrkande, herr talman, utan jag yrkar endast bifall till den reservation som finns fogad vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Det är ett mycket stort ärende vi behandlar — hela vidareutbildningen av sjuksköterskor. Den är faktiskt i stort sett tänkt som en försöksverksamhet till att börja med. Vi vet inte hur många sköterskor vi kommer att behöva av olika slag. Vi vet inte heller alldeles säkert om utbildningstidens längd inom varje gren är den rätta. Vi får räkna med en hel del jämkningar under den närmaste tiden. Det har också rått nästan fullständig enighet utom just beträffande barnmorskornas vidareutbildningskurs, som alltså skall omfatta sammanlagt 50 veckor. Denna kurslängd är i och för sig rätt besvärlig, den omfattar två och en halv termin. Vi försöker -- vilket diskuterades under föregående ärende — samordna skolterminernas längd för olika kurser. Det har inte visat sig möjligt i detta fall. Jag förmodar att det är en av anledningarna till att man försökt med sådana här extra anordningar. Vidareutbildningskursen omfattar alltså 44 veckor, därefter kommer ett fyraveckors vikariat och ovanpå detta en tvåveckorskurs. Det viktiga är, vilket ingen av de föregående talarna har nämnt, att barnmorskorna efter denna vikariatstjänstgöring skall ha en avslutande kurs. Det är på det sättet vikariatstjänstgöringen kommer in i utbildningen. Eleverna skall ha fått pröva på självständigt arbete innan de anses färdigutbil dade. De kommer tillbaka med erfarenheter från denna praktiska tjänstgöring och kan alltså på ett bättre sätt tillgodogöra sig den avrundande teoretiska kursen. Det faller dock litet utanför ramen för vad man gör i de andra utbildningslinjerna. Det är därför som detta har kritiserats. Departementschefen finner det i viss mån diskutabelt. Avdelningen tycker detsamma. En del remissinstanser och reservanterna går ännu ett steg längre och finner förslaget misslyckat. Men alla, även de som nu vill ha dessa fyra veckors vikariatstjänstgöring, är överens om att det får betraktas såsom en försökstjänstgöring. Man skall se vad resultatet blir av det och hur det slår ut. Sedan får man komma tillbaka. Det går säkerligen inte, som fru Kristensson sade, att stryka de fyra veckorna. Det tror jag inte kommer i fråga. Det är klart att vi måste ge den utbildning som verkligen behövs. Om det inte stämmer med våra begrepp om terminer och sådant, kan det inte hjälpas. Men det vållar givetvis en del praktiska besvärligheter. Nu har utskottet tillmötesgått motionärerna och de remissinstanser som har varit bekymrade så långt, att det understryker att denna utbildning måste ske under sakkunnig ledning. Det har talats om att eleverna under denna vikariatstjänsgöring kan komma att arbeta på sjukhus, där det inte finns läkare med gynekologutbildning och bara sjuksköterskor med grundutbildning — var nu detta sjukhus existerar. Det är naturligtvis inte meningen, utan denna tjänstgöring skall vara ett led i deras utbildning. Går det att förlägga denna tjänstgöring till det utbildningssjukhus, där de har fått sin ordinarie utbildning, anser vi givetvis att det är det bästa. Där har de samma handledare. Då får tjänstgöringen den bästa effekten. Nu förklarar dessa utbildningsanstalter, att de tror att de kan klara denna verksamhet. Vi vet dock hur det är på hela vårdområdet. Den dåliga tillgången på praktikplatser utgör en flaskhals. Det kan bli svårigheter, och vi har inte velat gå så långt som att säga att tjänstgöringen skall förläggas till utbildningssjukhus, utan till sjukhus, där det finns utbildad personal som kan handleda dessa nya barnmorskor. Vidare är det väl ändå någon skillnad på barnmorskeutbildning och övrig sjuksköterskeutbildning; det visar bland annat utbildningstidens längd. Barnmorskorna har ju på ett helt annat sätt än sjuksköterskorna en självständig ställning. Det är väl närmast distriktssköterskorna som i det fallet kan jämföras med barnmorskorna, och distriktssköterska blir man ju inte bara genom en sådan här kurs, utan därutöver krävs åtskillig praktiktjänstgöring och dessutom ytterligare kurser. Men barnmorskan kommer förr eller senare i den situationen, att hon på egen hand skall klara en förlossning. Det måste vara väldigt svårt första gången man befinner sig i den situationen, när den än kommer.

Det är nog inte alldeles ur vägen att man på något sätt försöker ordna så, att eleverna får denna självständiga tjänst innan de lämnar utbildningsanstalterna. Och, som sagt, detta är en försöksverksamhet. Visar det sig att denna ordning inte är till någon nämnvärd nytta, så får man försöka lägga upp det hela på något annat sätt. Fru Kristensson frågade om det är i enlighet med utskottets mening, att den na vikariatstjänstgöring skall förläggas till utbildningssjukhusen. Ja, visst är det så! Det skall ske i all den utsträckning det är möjligt. Frågan om avlöningen till sköterskorna är mycket besvärlig. Vi försöker nu få fram någorlunda enhetliga studiehjälpsregler. Men just på sjukvårdens område har man haft alldeles speciella förhållanden. Tidigare har, som fru Kristensson påminde om, sjuksköterskeeleverna varit arbetskraft på sjukhusen. Detta har man nu gått ifrån. Utbildningstiden skall anslås enbart till utbildning. Men denna vikariatstjänstgöring går ju inte att jämföra med den tid sköterskeeleverna var arbetskraft på sjukhusen; förslaget innebär att sköterskeeleverna helt enkelt får sköta en tjänst under en månad och får betalt för det. När det gäller dem som deltar i den högre utbildningen har det hittills varit så, att huvudmännen beviljat dem tjänstledighet med lön, och de har sedan återvänt till sin huvudman. Det är detta fru Kristensson kallar för slavkontrakt, och det är fler som betecknar det så. Det är nu inte så farligt med det slaveriet med den rika tillgång på platser som föreligger. Jag har själv som landstingsman varit med om att mitt landsting övertagit en sköterska från ett annat landsting det tredje året. Hon hade fått sin utbildning i ett landsting på villkor att hon skulle tjänstgöra tre år där. Efter ett år flyttade hon till ett annat landsting på villkor att detta övertog betalningen för de två åren, och det tredje året flyttade hon till vårt landsting på villkor att vi gentemot landsting nummer ett övertog återbetalningen för det första året. Detta är ju en soppa utan like, som varken gagnar sköterskorna eller landstingen. Man måste åstadkomma en annan ordning. Men å andra sidan måste man ju förstå ett landsting, som har ont om folk och som inte ger en sköterska ledigt för att gå på en kurs om man inte kan räkna med att ha nytta av henne i fortsättningen; det ställer ju alltid till svårigheter för huvudmannen. Men jag undrar ändå om det annat än i rena undantagsfall förekommit att man direkt vägrat en sköterska tjänstledighet och om det inte har varit så, att det just då inte funnits möjlighet att lösgöra henne och att man därför inte när hon själv önskat det kunnat ge henne ledighet utan velat förlägga den till annan tidpunkt. Men när bestämmelserna utformades beträffande lön till dem, som inte har någon huvudman, räknade man med att de skulle utgöra undantagsfall — de flesta hade huvudmän. När de nu i stor utsträckning i stället för att ta tjänstledighet har sagt upp sina tjänster, eftersom de ändå fått ut sin lön, har läget blivit ett annat än tidigare. Vi strävar nu efter att få enhetliga bestämmelser. Den gången när detta institut inrättades fanns inte den nuvarande studiehjälpen. På sjukvårdsområdet råder emellertid alldeles särskilt besvärliga förhållanden, som har lett till att i synnerhet landstingen på grund av bristen på folk har fått lov att ta på sig stora kostnader för utbildningen. Även när det gäller sköterskeskolorna har landstingen tidigare betalat ett visst bidrag till eleverna, jag tror i regel 400 kronor i månaden. Detta system har numera slopats, sedan eleverna nu i stället får studiemedel i vanlig ordning. Det synes nödvändigt att så småningom få till stånd någon form av samordning på detta område. Överenskommelser måste träffas mellan landstingen och staten om hur dessa frågor skall ordnas. När det gäller operationsassistenterna — den enda fråga som jag tror återstår obesvarad från min sida — har utskottet hänvisat till att det pågår en del utredningar och att det är skolöverstyrelsens sak att göra upp kursplanerna för utbildningen på ett sådant sätt, att de fyller de krav som man kan ställa i det avseendet. Vi anser att det inte nu finns någon anledning att skriva till Kungl. Maj:t i denna fråga, eftersom ändå en del saker kommer att hända på detta område. En mycket viktig fråga gäller också skolsköterskorna, men vi förstår egentligen inte vad den har med förevarande proposition att göra. Motioner väcktes emellertid, som remitterades till utskottet, och vi hade därför inte annat att göra än att ta upp dem till behandling. Men vi har sagt, att vi inte kan ta ställning utan att undersöka hur många sjuksköterskor det skulle gå åt i detta fall, eftersom det råder en sådan brist på dem. Vi kan inte utan vidare säga att vi skall ta ytterligare en hel del sjuksköterskor till skolhälsovården. Vi måste veta både vad det betyder i personalåtgång och kostnadsmässigt. Fru Kristensson undrade vad vi menade med att vi inte skulle fördröja utbildningen för barnmorskor och skolsköterskor. Vi ansåg oss inte utan vidare kunna biträda motionerna utan att själva inhämta ytterligare upplysningar från de remissinstanser som hade yttrat sig tidigare. Men det fanns helt enkelt inte tid till det genom att propositionen kom nu i slutspurten och vi ansåg att det var så angeläget att få hela frågan igenom. De justeringar som kan behöva göras får ske i efterhand. Huvudsaken är att verksamheten omedelbart kan komma i gång. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Jag tycker det finns anledning att tacka fröken Olsson för hennes positiva inlägg. Jag tror det kommer att bli av stort värde för dem, som skall tillämpa det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag — fröken Olsson säger nämligen att hon tolkar utskottsutlåtandet så, att det är i enlighet med utskottets önskemål om det skulle visa sig möjligt att helt förlägga vikariatstjänstgöringen till utbildningsanstalternas sjukhus. Detta anser jag är tillfredsställande. Det är ju givet att man därmed inte drar ut konsekvenserna av motionen, nämligen att man också skulle kalla vikariatstjänstgöringen för utbildningstid med de konsekvenser som det kan ha. Jag tror att utvecklingen kanske kommer att tillgodose de önskemål, som motionärerna har haft, så att det verkligen blir fråga om en utbildning. Fröken Olsson sade dock, att vi alla känner till att praktikplatserna utgör en flaskhals och att detta skulle vara ett skäl till att man får lämna flera möjligheter öppna och att man skall undersöka vilka möjligheter eleverna har att på egen hand klara förlossningsfall. Jag skulle emellertid vilja säga, att det framstår som litet vanskligt att de blivande mammorna skulle vara något slags försökskaniner. Om de skall vara det får man i varje fall ha garantier för att det ordnas med handledning, så att man kan vara trygg för att ingen olycka inträffar. Beträffande slavkontrakten håller jag med fröken Olsson om att det är »en soppa utan like». Man borde kunna klara problemet med ett clearingförfarande olika huvudmän emellan. de av den verksamhet som bedreves av dels den offentliga artistoch musikerförmedlingen, dels de s.k. organisationsförmedlingarna till en statlig förmedlingsverksamhet som successivt kunde utvidgas till att gälla hela kulturarbetarområdet och som erhölle sådana arbetsformer att både effektivitet och smidighet i verksamheten garanterades,

Herr talman! Det är ett ganska trist ärende som nu skall avgöras. Sedan år 1933 har det funnits en internationell konvention om kostnadsfri arbetsförmedling för alla arbetstagare. Trots detta har regeringen fortlöpande givit dispens åt privat arbetsförmedling och därtill har vi fått en rad organisationsförmedlingar för engagemang av inoch utländska tonkonstnärer. Nu förutsattes när aktuella tillstånd utlöpt att samma möjligheter att söka arbete skulle skapas för tonkonstnärer som gäller för andra arbetstagare. Därmed skulle även denna grupp av arbetstagare få en kostnadsfri arbetsförmedling, som skulle intaga en neutral ställning i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det har vid sidan om de privata förmedlingarna och organisationsförmedlingarna också funnits en offentlig artistoch musikerförmedling. Men genom att andra förmedlingar har tillåtits att tävla med den offentliga förmedlingen, har man under alla dessa år omöjliggjort för den statliga artistförmedlingen att bli det naturliga centrum som den borde ha blivit. Inför utsikten att få slut på de kommersiellt arbetande förmedlingarna för tonkonstnärer har under det senaste året en rad konstruktiva förslag väckts om hur man skulle kunna lösa dessa frågor. Det bästa ställde enligt min mening Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening i en PM med förslag till inrättande av kulturförmedling, ett statligt kulturserviceorgan, vilken tillställdes utbildningsdepartementet — dåvarande ecklesiastikdepartementet — den 21 december 1967. Många diskussioner och överläggningar i denna fråga har förekommit, och ärendet har också varit ute på remiss.

I propositionen nr 45 framhålles bl.a. följande: »Flertalet av dem som yttrat sig över betänkandet anser dock att samhällets åtgärder för att förbättra förmedlingen av seriösa tonkonstnärer bör ske på andra vägar än genom utbyggd offentlig arbetsförmedling. Man ansluter sig därvid i regel till förslaget om ett statligt förmedlingsbolag.» Till mångas förvåning framlades det sedan ett förslag, som stod helt i strid med remissyttrandena. Det innebär ett slopande av den offentliga arbetsförmedlingen. Visserligen förbjudes de privata förmedlarna att fortsätta sin verksamhet, men i stället skall de s.k. organisationsförmedlingarna överta verksamheten. Till försvar för statsutskottets ställningstagande i denna fråga må det sägas, att utskottet i sin skrivning distanserar sig så långt som möjligt från den angivna lösningen. Utskottet skriver: » Utskottet finner det nämligen inte tillfredsställande att artisterna och musikerna inte kommer i åtnjutande av samma tjänster som andra yrkeskategorier gör genom den offentliga arbetsförmedlingen. Enligt utskottets uppfattning bör därför frågan om den nu aktuella förmedlingsverksamheten ytterligare övervägas. Den grundläggande målsättningen bör därvid vara att kulturarbetarna framdeles skall beredas rätt till arbetsförmedling genom statens försorg på samma villkor och under samma förutsättningar som Övriga arbetstagare.» Saken kan rimligen inte framställas på ett bättre sätt. Det är ju en utmärkt tolkning av vad arbetstagarna i detta fall vill. Det förslag utskottet stannar för står dock i strid med detta resonemang, förslaget att man skall avskaffa den statliga förmedlingen och lämna hela verksamheten i händerna på organisationsförmedlingarna. Det bör stå klart för var och en att dessa organisationer, som nu skall få ta hand om förmedlingen av de arbetstagare som det gäller, är arbetsgivare och därtill mycket stora arbetsgivare. Det framhålles i utskottets skrivning att denna förmedlingsverksamhet skall ske på prov. Till det är bara att säga, att man redan har prövat detta system i mer än 25 år. Någon ytterligare provverksamhet behöver vi alltså inte. Vi har kommit fram till att denna förmedling har övervägande negativa sidor. Splittringen i kulturutbudet kommer också att öka. För närvarande är det fem olika instanser som ansökt hos arbetsmarknadsstyrelsen om att få bedriva sådan organisationsförmedling. Men om vi knäsätter principen kommer det inte att dröja förrän ytterligare organisationer anmäler sig för att driva förmedlingar i samma syfte. När utskottet betonar att verksamheten får bedrivas på prov skulle jag till talesmännen för utskottet vilja ställa frågan: Kan man tänka sig att tidsbestämma provet till ett år, eller möjligen två? Finns en sådan tanke bakom det resonemang som förs? I detta sammanhang vill jag ta upp ett problem som inte är diskuterat. Om en artist blir arbetslös, vilken förmedling skall intyga att han är arbetslös och att han därmed kan komma i åtnjutande av arbetslöshetsunderstöd och andra förmåner som Övriga arbetstagare i vårt land har? Kan de här organisationsförmedlingarna vara till någon hjälp när det gäller den sidan av saken? Herr talman! Jag tvingas uttala mitt mycket bestämda beklagande av det förslag som föreligger. Jag finner att utskottet i princip delar detta beklagande. Det är bara det, att det praktiska förslag som sedan läggs fram helt strider mot både mitt och utskottets beklagande. Sällan har jag sett en skrivning, där utskottet distanserar sig så långt från det förslag som ställts.

Motionens förslag avvisas dock. Vidare avvisas förslaget om att inrätta ett statens råd för rikskonserter ävensom förslagen om anställning av tonkonstnärer enligt de riktlinjer som framförts i motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion 1044 i denna kammare.

Herr talman! Jag ber att få ta upp ett annat delspörsmål i detta ärende. I propositionen nr 45 liksom i statsutskottets utlåtande nr 114 angående rikskonserter m.m. berörs militärmusikkårernas roll och uppgifter inom det civila musiklivet. Utbildningsministern förordar beträffande de nuvarande militärmusikkårerna att en ytterligare utredning av organisationen göres i syfte att tillgodose såväl militära som civila behov. Statsutskottet instämmer häri och gör också följande uttalande, vilket jag gärna stryker under: »Militärmusikkårerna har enligt utskottets mening uppenbar betydelse för det regionala musiklivet. Frågan om eventuella indrag ningar av kårer vid den aviserade förändringen av militärmusikorganisationen måste i sedvanlig ordning underställas riksdagens prövning.» — Frågan om militärmusikkårerna och en eventuell minskning av deras storlek eller om indragning av kårer är alltså skjuten på framtiden. Den återkommer senare till riksdagen. Tidpunkten är sålunda inte nu den rätta att ta definitiv ställning. Jag kan dock inte underlåta att erinra om den oro som konsertbyråutredningens förslag väckt i olika delar av vårt land. Protester mot minskning eller indragning av vissa militärmusikkårer har också insänts till departementet. Som exempel kan nämnas en protestskrivelse från Ystad med angränsande landstingsvalkretsar, i vilken det bl.a. heter: »Förslaget om indragning av militärmusikkåren i Ystad innebär ett allvarligt hot mot musiklivet i hela södra Skåne.» Det är speciellt denna delfråga som jag i detta sammanhang vill föra fram. Den berör inte bara Ystad utan hela bygden däromkring — ja, en stor del av södra Skåne, eftersom kåren betjänar en betydande räjong. Ett hot om eventuell nedläggning av militärmusikkåren i Ystad har sålunda väckt oro för det lokala musiklivet i Sydskåne. I våra stora statsensembler utgöres mer än hälften av utländska stråkmusiker, och språkförbistringen är omfattande. Man måste fråga sig hur man skall komma till rätta med bristen i de nya musikformer som utredningen förordar i ett »statens institut för rikskonserter». För att inte blåsmusikerna i en framtid helt skall försvinna måste man även beträffande dessa tänka på rekryteringen. I det avseendet har militärmusikkårerna så gott som ensamma svarat för utbildningen. Tänker man sig att i en framtid finna lösningen på detta problem genom att bygga ut konservatorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö? Jag kan nämna att vi här i landet har en brist på bortåt 20 000 musikledare. Också i detta avseende har mili tärmusikkårerna varit förnämliga utbildningscentraler. I en till departementet insänd protestskrivelse från representanter för olika rörelser och korporationer den 28 april i fjol heter det bl.a.: »Vi anser det stridande mot allt förnuft att beröva denna folkrika del av landet en så värdefull kulturell tillgång. Sett mot bakgrunden av att Stockholmsområdet med ca en miljon invånare föreslås få en 67 mans militärmusikkår förutom andra statsavlönande och på annat sätt statsunderstödda och enligt förslaget förstärkta ensembler skulle Skåneregionen med samma invånarantal få nöja sig med en regional ensemble om 30 man. Förutom att kåren i så gott som hela Malmöhus” län och i stora delar av Kristianstads län svarar för synnerligen uppskattade konserter, bildar den stomme i Sydöstra Skånes orkesterförening och ett flertal av kårens musiker ingår i Trelleborgs orkesterförening. Den har också på sista tiden framträtt i skolkonsertverksamheten med synnerligen stor framgång...» Så långt protestskrivelsen från Sydskåne. Jag vill framhålla att militärmusikerna i mycket stor utsträckning tjänstgör som lärare och musikledare i många amatörmusikkårer och ungdomsorkestrar i hela södra Skåne. Förhållandena är säkerligen likartade på andra håll. Om den ifrågavarande militärmusikkåren skulle försvinna kommer det att bli oerhört svårt att få ersättare för dessa lärare och musikledare. Frågan om militärmusikkårernas fortsatta organisation och deras fortbestånd går som sagt till ny utredning. Innan så sker har jag velat framhålla dessa synpunkter och hoppas att de skall vinna beaktande såväl i utredning som i departement. Det gäller ett enligt min mening vitalt problem, som i värsta fall — d.v.s. om en indragning av militärmusikkåren i Ystad skulle komma till stånd — får en musikalisk utarmning i våra sydskånska bygder till följd. Något sådant får enligt min mening inte komma i fråga. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Herr Jansson tog upp problemet om arbetsförmedling för artister. Vi har inom utskottet mycket ingående diskuterat det förslag som förelåg i propositionen och vi har också blivit uppvaktade av ifrågavarande yrkesutövare som givit uttryck åt vissa bekymmer över det framlagda förslaget. Inom utskottet har vi byggt på den princip som gäller för arbetsmarknaden i stort, vilket innebär att den traditionella formen för arbetsförmedling bör vara tillämplig även på detta område. Vi är medvetna om att det ordinarie arbetsmarknadsorganet måhända inte har de resurser som erfordras utan att man kanske i stället måste finna andra lösningar för denna grupp. Men vi anser att dessa yrkesutövare bör bedömas på samma sätt som yrkesutövare i allmänhet. Propositionen föregicks av diskussioner med respektive förbund, och vid dessa diskussioner framkom att den lösning som nu förordas kan vara lämplig. Därför har också utskottet föreslagit denna lösning på prov. Om den sedan inte visar sig fylla måttet och inte på ett tillfredsställande sätt tillgodoser de önskemål man anser vara berättigade bör man, såsom utskottet i fortsättningen framhåller, pröva andra vägar för att få en tillfredsställande lösning av arbetsförmedlingen. Herr Jansson ansåg ju också att detta inte kan sägas bättre än vad utskottet gjort och då bör han väl vara nöjd med utskottets skrivning. Vi har haft en ambition att finna en tillfredsställande lösning på det problem som onekligen föreligger på detta område. Vad sedan gäller herr Nelanders bekymmer för militärmusiken vill jag framhålla, att vi inte tar ställning till den frågan i dag. Det blir ytterligare en översyn. Herr Nelander gav uttryck för sina farhågor beträffande den framtida utbildningen.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

Herr talman! Vad beträffar dem som skall ha hand om artistförmedlingen skulle jag för det första vilja peka på ett kort konstaterande som konsertbyråutredningens slutbetänkande gjort på s. 38. Det heter där: »Det borde också framhållas att man i länder — där man prövat andra lösningar av förmedlingsfrågorna — icke har lyckats ernå en smidigt arbetande förmedlingsorganisation.» Jag förutsätter, att detta är riktigt. Är då inte detta konstaterande något att tänka på, när man nu talar så hett om enbart statliga insatser? För det andra skulle jag vilja tacka herr Nelander för att han talade så vackert och ingående för min motion, syftande till att så långt möjligt skydda de existerande militärmusikkårerna. Jag behöver alltså inte ägna mig åt att ytterligare sjunga deras berättigade lov, ty det är redan gjort. Jag vill bara fastställa, att utskottet kort och koncist konstaterar att en förändring av militärmusikorganisationen måste underställas riksdagens prövning. Det är bra att få detta konstaterat i utskottets skrivning, eftersom det är ett tacknämligt uttalande. Varje administrativt manipulerande är nu uteslutet, och der oro, som varit stor på flera av de orter som har militärmusikkårer men som känner sig hotade av konsertbyråutredningen och Kungl. Maj:t, kan nu t.v. lägga sig. Själva realdiskussionen om militärmusikkårernas vara eller inte vara får anstå till dess att förslag läggs på riksdagens bord. Jag hoppas, att detta förslag så litet som möjligt skall avse några indragningar, helst inga alls. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag vill begagna tillfället att instämma i vad herr Arvidson anförde. Jag tror att de synpunkter som han anlade är alldeles riktiga, och jag skall endast utveckla en av dem. Vi har fått detta Författarcentrum, som bedriver en förmedlingsverksamhet som jag tror att man vågar säga har utvecklats mycket tillfredsställande. De personer som tagit initiativet och stått i ledningen för detta arbete har emellertid många gånger fått eftersätta en del av sitt eget arbete för att leda verksamheten vid Författarcentrum, och detta kan de inte gärna fortsätta med. Därför får man räkna med att insatser måste göras från annat håll. Arbetsmarknadsstyrelsen har glädjande nog satt in en tjänsteman för arbetet, betalar hyran för två av rummen och kostnaderna för telefon. Vidare har även kulturavdelningen inom departementet lämnat bidrag till verksamheten. Verksamheten vid detta centrum är så lovande och greppet så stimulerande, att man nog bör anbefalla fler kategorier kulturarbetare att försöka arbeta på samma sätt. Vi har den grupp som redan nämnts och som alldeles speciellt berörs av dagens ärende, nämligen tonkonstnärerna. Om alla seriösa musiker och tonkonstnärer verkligen bestämmer sig för att inrätta en förmedling av typen Författarcentrum, bör samhället naturligtvis stödja och hjälpa dem på motsvarande sätt. Men även de teateranställda har givetvis intresse av att kunna nå kontakt med föreningar och med publik på ett annat sätt än genom sin konstutövning inom en teater. Detsamma gäller koreograferna och dansarna. Det är möjligt att de tillsammans med teaterfolket kan ha en gemensam förmedling. Men även en så stor och betydelsefull grupp som bildkonstnärer av olika slag har behov av en motsvarande förmedling, därför att de också behöver komma i kontakt med en större publik. De har ofta inte bara arbetsuppgifter inom ramen för sitt vanliga arbete utan också anknytningar på många olika håll. En förmedlingsverksamhet kan därför vara till stor hjälp även för dem.

En dylik samordnad förmedling kommer ändå på sitt sätt att stå under den offentliga arbetsförmedlingen, men det blir en mera praktisk lösning. De närmast berörda kan också själva aktivt medverka inom en sådan organisation. Jag tror, herr talman, på denna idé, och därför är jag inte så särskilt pessimistisk när det gäller möjligheterna att kunna utveckla förmedlingsarbetet på ett nytt sätt. Initiativet måste dock komma från berörda grupper. Vi kan vara övertygade om att de ansvariga för förmedlingsverksamheten och kulturarbetet i övrigt kommer att vara angelägna om att verksamheten kommer i gång och att de kommer att stödja den på alla sätt. Jag har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Med kännedom om en av de artistförmedlingar som finns här i landet delar jag i stort sett den uppfattning som herr Kellgren nu senast deklarerade, nämligen att de enskilda förmedlingarna kanske inte helt går att inordna i formerna för den statliga arbetsförmedlingsverksamheten. Men jag tror ändå, att man skall kunna finna effektiva arbetsformer för att betjäna alla dem som skall anlita förmedlingarna. Folkparkernas artistförmedling t.ex. är väl den största artistförmedlingen här i landet. I en kommande organisation kan det väl finnas plats för den liksom för övriga enskilda förmedlingar.

Jag tror, att om man skall göra en utredning, så skall man göra den i fullt samförstånd med eller åtminstone ta med folk från de organisationer som nu har förmedlingar. Man måste även ta till vara det bästa som dessa har i sin organisation och den lärdom de kan ge.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
Herr talman! Det vore kanske klokt att avsluta den här debatten innan personer, som brukar visa gott omdöme, i denna fråga yttrar sig på ett sätt som jävar denna värdering. Herr Lindholm ansåg att jag borde vara nöjd med utskottets skrivning. Jag sade också att det i utskottets skrivning förekom riktiga påpekanden; det var bara förslaget som jag inte var nöjd . med. Herr Nordstrandh citerade uttalanden om att man i länder med enbart statlig förmedling inte lyckats skapa en smidig organisation. Jag har tidigare läst dessa uttalanden och närmast uppfattat dem bara som en beskäftig skrivning av personer som inte vet vad de talar om. Man bör rimligen kräva att dessa personer anger vilka länder de avser, men det har de inte gjort. Det finns som bekant många länder, där all artistförmedling är statlig, och i dessa länder tror jag att i varje fall inte de arbetstagare det gäller har klagat. Herr Johansson i Norrköping säger att det är möjligt att man inte kan använda samma former för förmedlingen av dessa arbetstagare som för andra. Jag vill inte hålla med om det. Jag tror att flertalet är överens om att det för dessa arbetstagare bör gälla samma villkor som för andra. En del anser emellertid att vi bör vänta en tid med genomförandet av en sådan ordning, medan andra av oss anser att ett beslut om en riktig lösning av denna fråga borde ha fattats redan nu. Det förefaller efter utskottets skrivning som om vi alla hade den uppfattningen att tonkonstnärer, artister och musiker bör komma i åtnjutande av samma tjänster som andra yrkeskategorier från den offentliga arbetsförmedlingens sida. Det vore då på sin plats att man tog hänsyn till vad dessa arbetstagare själva anser, och det är ju inte okänt.

Detsamma gäller tonkonstnärerna. Till de överläggningar som inrikesminister Johansson i en interpellationsdebatt omtalade inbjöd man inte alla berörda organisationer. Svenska teaterförbundet, Svenska tonkonstnärsförbundet och kulturarbetaravdelningen inom Svenska musikerförbundet fick sålunda inte vara med om överläggningarna. De som inbjöds var de som är arbetsgivare och nu blir förmedlare, och de förklarade för sin del att de var beredda att handha förmedlingsverksamheten. Ingen var förvånad över den beredvilligheten. Men denna lösning strider nu mot etiken på arbetsmarknaden, där man när det gäller alla andra områden har en offentlig, neutral, avgiftsfri arbetsförmedling. Jag kan därför inte, herr talman, finna att detta är en god lösning. Ingen talar ju heller om den med någon entusiasm — vilket i och för sig är en positiv sak. Men då är det väl också onödigt att som en del här gjort uppbåda något försvar för den.
Herr talman! Det var ett uttryck i herr Janssons anförande som föranledde mig att trots den tunga arbetsbelastningen på nytt begära ordet. Han säger: Vore det inte på sin plats att ta hänsyn till dem som berörs av bestämmelserna? Det är ju detta som utskottet har gjort och, enligt herr Janssons eget uttalande, i en formulering som helt täcker vad man kan önska på det här området. Den formuleringen skall i särskild skrivelse ges Kungl. Maj:t till känna. Herr Jansson slår alltså in öppna dörrar i denna debatt, eftersom utskottet redan har tillgodosett det önskemål, som han här kämpar för.